Herr talman! Fru Hambraeus utgår från att vi inte har studerat den här saken i departementet. Jag har gett ett ganska utförligt svar på de frågor som ställts. Det är helt orimligt att tänka sig att allt material skulle kunna presenteras i form av ett interpellationssvar. Jag kan försäkra att vi har studerat frågan, och de bedömningar vi gjort ligger alltså som underlag för det svar jag nu har lämnat. I detta sammanhang har fru Hambraeus efterlyst en redogörelse från min sida för alla de utredningar som pågår. Det skulle vara en överloppsgärning om jag gjorde det, eftersom fru Hambraeus har fått en redogörelse för detta i annat sammanhang. Fru Hambraeus vet också att i det utredningsarbetet ingår just att studera de problem som kan uppkomma vid ett haveri, det må vara en skada som uppstår under fredliga förhållanden eller en skada som vållas av krigsinsatser. Det pågår alltså ett omfattande utredningsarbete, och vi räknar med att efter hand som resultaten av det arbetet presenteras skall vi få ett allt bättre underlag för bedömningen av enskildheterna i hela denna problematik. Sedan måste man också göra åtskillnad på skadorna efter en atombombfällning och sådana skador som vållas av ett läckage i ett atomkraftverk. Atombomben har ju en helt annan verkan. Eftersom fru Hambraeus har studerat de här frågorna bör hon vara väl medveten om den kolossala skillnaden mellan de båda fallen. Verkningarna där kan inte på något sätt jämföras. Vi skall naturligtvis beakta beredskapsfrågorna vid krig och avspärrning vid planeringen av våra atomkraftverk. Att vi har lokaliserat atomkraftverken till olika delar av landet är ju motiverat av beredskapsskäl. Men den stora frågan i detta sammanhang är: Skall vi, när vi planerar vårt försvar, ta hänsyn som innebär att vi stoppar en teknisk utveckling i samhället som av andra skäl är önskvärd? Nej, självfallet kan vi inte uppställa sådana villkor för vår försvarspolitik. Det finns emellertid ett par områden där vi har tagit hänsyn av det här slaget. När det t.ex. gäller jordbruket är ett av motiven för att hålla en hög jordbruksproduktion här i landet att vi kan bli avstängda och tvingade att tiska synpunkter på energiförsörjningen lita till vår egen försörjning. Man kan också säga att det speciella stöd som vi har beviljat TEKO-industrin är ett uttryck för att vi anser beredskapsintressena vara så avgörande att vi där vill göra undantag från den regel som annars gäller, att utvecklingen väsentligen måste ha sin gång. Men energiförsörjningen tror jag inte att vi kan bestämma utifrån de utgångspunkter som fru Hambraeus här tog upp. Om vi ser tillbaka i historien kan vi konstatera att formerna för vår energiförsörjning ständigt har förändrats. På indelningsverkets tid byggde man försvaret på människor och djur. Då var hästarna den väsentliga dragkraften. Det var de som svarade för energiförsörjningen inom försvaret. När man sedan övergick till att använda bilar och traktorer och därmed gjorde sig beroende av oljan, så förändrades givetvis situationen. Vi har ju inte några oljetillgångar inom landet. Därför måste vi ha en beredskapslagring och anpassa oss på annat sätt till den nya situationen. Riskerna förändras alltså hela tiden. Vår elförsörjning baseras i dag i ganska hög grad på vattenkraften, men kraftkällorna är sårbara. Vi räknar med att sådana kraftverk kan slås ut i krig. Våra dammanläggningar kan förstöras. Då förlorar vi de energikällorna. Detta har vi varit tvungna att ta i beaktande vid vår försvarsplanering, och därför har vi avdelat resurser för att försvara anläggningarna och trygga deras fortbestånd så att vi får tillgång till den energin. Så måste vi också göra när det gäller den nya typen av kraftverk. Skillnaden mellan dessa typer av kraftverk ändrar självfallet inte någonting; även när det gäller atomkraftverk måste vi inrikta oss på att skydda och försvara anläggningarna. Men något som är väsentligt och som jag tror att fru Hambraeus förbisett är att energibehovet går ned på ett mycket markant sätt i en krigssituation. Det är så mycket annat som då får lov att stängas av. Det är också det som gör att jag säger att vi på 1980-talet i så fall skulle kunna räkna med att stänga av en del av de då befintliga atomkraftverken. Behovet av energi kommer inte att bli så stort i den situationen. Frågan är då: Får vi tillräcklig förvarning för att kunna göra det? Ja, det är dess bättre så att man kan stänga av kraftverken inom loppet av bara några dagar, och så lång förvarningstid räknar vi med att vi har. Detta har betydelse även för bedömningar som gäller andra delar av samhället. Vi kan räkna med att vi har rådrum. Det finns även förutsättningar att sätta verken i drift igen, om man skulle anse det påkallat. Jag menar att det principiellt ur försvarets synpunkt inte är någon ny situation som uppkommit. Självfallet har vi anledning att anpassa oss till utvecklingen, men det nya i detta sammanhang inträffade inte när vi började bygga kraftverk. Det var tillkomsten av atombomben som skapade detta nya hot mot oss. Därför har vi också på olika sätt försökt att i de internationella sammanhang där vi får vara med verka för att man skall förbjuda användningen av den här typen av stridsmedel. På samma sätt hoppas vi att man internationellt skall kunna nå överenskommelser som förbjuder attacker mot kärnkraftverk. Även om de inte får samma verkningar som när man fäller en atombomb — jag understryker det ännu en gång — uppstår det självfallet skador som vi av många skäl har anledning att försöka undvika. Men jag vill ännu en gång betona att det i detta sammanhang inte är fråga om något principiellt nytt ur försvarssynpunkt. När det gäller förutsättningarna för att skapa ännu fler energikällor utspridda över landet har jag många gånger hört sägas att man borde övergå till att utnyttja vinden, solvärmen osv. Det är väl i och för sig utmärkt, men det har väldigt litet med vår försvarsplanering att göra. Den typen av energi är mycket svår att i praktisk användning omsätta i de sammanhang där försvaret har att arbeta. Ur speciella försvarssynpunkter ser jag därför inte några särskilda poänger i sådana strävanden, vad de nu än i övrigt kan leda till.

Herr talman! Vad som oroar mig mest är att ansvarsfördelningen är så oklar. Alla tycks trösta sig med att någon annan har hand om de här frågorna och allt är nog välbeställt. Det verkar alltid som om de viktigaste frågorna faller mellan individernas ansvarsområden. Det kanske i själva verket är så att det är vissa frågor som ingen tar ansvar för utan att vi handlar i blindo. Jag förstår att den utredning försvarsministern syftade på, den utredning som skulle ha ansvaret för vad som händer med civilbefolkningen om ett atomkraftverk träffas av en bomb under krig, var närförläggningsutredningen. Jag har fått höra att den äntligen skall bli färdig nu i slutet av maj. Vid remissbehandlingen, som naturligtvis måste bli mycket intensiv när det gäller en så viktig utredning, är det viktigt att vi får fram, om man verkligen tagit hänsyn till vad som skulle ske med civilbefolkningen om det ruskiga skulle hända att ett atomkraftverk träffas av en konventionell bomb och radioaktiviteten sprids ut över stora delar av vårt land. Försvarsministern säger att det är en väldig skillnad mellan atombomber och läckage från atomkraftverk. Det är skillnad, men frågan är strängt taget vad som är värst: atombomben har en sprängverkan, och det utvecklas stor hetta, men det som man närmast tänker på och det som skrämmer en mest när det gäller atombomben är radioaktiviteten. Det är radioaktiviteten — som träffar människan, som träffar naturen, som smutsar ned marken och gör att man inte kan använda maten som växer där, som gör att man kan få cancerskador, genetiska skador osv. — som är det allvarliga och farliga med atombomben. Och just denna radioaktivitet har vi i mycket större mängd i kärnkraftverken än i atombomben — det är mycket större mängd radioaktivt material i ett kärnkraftverk än i en kärnkraftladdning. Om alltså ett atomkraftverk spräcks och delar av det gasformiga radioaktiva materialet där sprids för vinden uppstår skador som — såvitt jag förstår — är mycket allvarligare än de som orsakas av en atombomb därför att det är fråga om mycket större mängder radioaktivitet. Jag håller helt med försvarsministern om att vi inte bör stoppa den tekniska utvecklingen, vare sig av försvarsskäl eller av några andra skäl, men det är inte heller fråga om det utan om vilken sorts teknisk utveckling vi skall ha. Samhället satsar nu mycket smalspårigt på en viss tiska synpunkter på energiförsörjningen tiska synpunkter på energiförsörjningen sorts teknisk utveckling, i synnerhet när det gäller energipolitiken. Efter vad jag förstår finns inga andra orsaker till det än att man har gjort stora investeringar på det här området och inte anser sig kunna ändra väg. Jag undrar om det ändå inte är tid att vi alla stannar upp och inte anklagar varandra för de förluster som samhället kanske anses göra om vi ändrar väg. Det finns helt enkelt skäl som är alltför starka för att bara nonchaleras. Jag vill inte här gå in i en jordbruksdebatt med försvarsministern, men jag hoppas innerligt att det förhållandet att vi nu vill utöka vår jordbruksproduktion också har att göra med världssvälten, med det faktum att jordens samlade mattillgångar inte räcker. Det kanske inte bara är fråga om att lägga upp lager för oss själva. Det är mycket intressant att höra försvarsministern säga att energibehovet anses gå ned så drastiskt i en krigssituation därför att mycket kan stängas av då. Det vore av intresse att få höra vad som gör att vi tydligen inte i en sådan situation behöver lika mycket energi som annars och vad det får för konsekvenser, men jag vet inte om försvarsministern vill ta upp det i dag. En fråga måste jag få besvarad, och den gäller skyddsrummen för bränsleelement. Det faktum att man stänger av ett kärnkraftverk gör inte att kärnkraftverket är mindre sårbart. Bränsleelementen måste plockas ur. De är mycket heta och kan inte läggas var som helst, utan de måste förvaras kylda. Finns det över huvud taget skyddsrum för detta ändamål vid vartenda kärnkraftverk, och har man räknat med den snabba transport som behövs för att få in samtliga bränsleelement i skyddsrum på en gång?

Herr talman! Jag har följt den här debatten mellan försvarsministern och fru Hambraeus. Jag har tagit del av interpellationen och svaret, och sedan har jag hört på replikerna. Det gav mig anledning att begära ordet för att göra några reflexioner. Om interpellationssvaret och de synpunkter på dessa utomordentligt centrala frågeställningar som försvarsministern anför är representativa för regeringen och försvarsministerns uppfattning, tycker jag att konsekvenserna måste bli närmast förödande för flera vitala intressen. Här finns frågor som debatteras och upprör en hel världsopinion.

Jag anser att man inte får angripa problematiken på det här luddiga och undanglidande sättet. Det finns emellertid anledning att undvika en alltför lång debatt om detaljerna och i stället försöka inskränka sig till de centrala frågeställningarna, och det skall jag försöka göra här. Här frågas, hur försvaret ställer sig och hur försvarsledningen bedömer riskerna med kärnkraft som energiproducent. Man måste ha klart för sig att det har inträtt någonting nytt: den moderna tekniken har tagit sig uttryck i bl.a. atomkraftens utnyttjande. Man kan inte inta de gamla försvarspositionerna, och man kan inte trankilt tillämpa de gamla värderingarna av försvarsmedel, så att man bara säger att det naturligtvis finns risker för radioaktiva utsläpp, om ett kärnkraftverk blir skadat. Naturligtvis finns det risker för det. Och så sägs det: ”De säkerhetsanordningar som krävs för den fredstida driften och de åtgärder som planeras för att eliminera skador vid ett eventuellt haveri i fredstid medverkar dock till att begränsa skaderiskerna i krig.” Det är väl alldeles uppenbart att det gör! Det är glidande och luddiga formuleringar: ”medverkar dock till att begränsa skaderiskerna” — detta är ju en ren truism! Men vad är det som är det väsentliga! Jo, här är det fråga om de absoluta stridsmedlen, de absoluta alternativen. De skyddselement som reaktorer är försedda med ger ”ett gott skydd mot anfall”, säger försvarsministern. Men det är inte fråga om vare sig ett mindre gott skydd eller ett trekvartsgott skydd, utan det behövs ett hundraprocentigt skydd. Det hade varit angeläget att i svaret ha fått höra försvarsledningens och försvarsministerns bedömningar av om det är möjligt att åstadkomma ett hundraprocentigt skydd; det är ju det som frågan gäller — något annat alternativ finns det inte. Denna sak kan inte jämföras med om det blir översvämningsrisker när ett vattenkraftverk bombas eller hur man kan begränsa de riskerna, utan riskerna är här hundraprocentiga. Åtminstone jag för min del blir upprörd över de glidande formuleringarna i svaret. Fru Hambraeus och försvarsministern har talat om att man, som försvarsministern säger, kan sätta kärnkraftverken ur drift. Det är kanske den väsentligaste frågeställningen, om man skall se den ur försvarssynpunkt och enligt försvarsledningens, försvarsministerns och regeringens bedömningar. Jag tror att det är riktigt som försvarsministern säger, att vi har ett par, tre dagar på oss att kunna klara oss, och jag tror också det kommer att finnas möjligheter att lägga sådana element i lämpliga skyddsrum. Försvarsministern anser att detta inte är så farligt. Om vi skulle tvingas in i den utpressningssituationen, säger han, måste vi föra över elementen från våra kärnkraftverk — hur många kärnkraftverken än är — och klara oss eftersom energibehovet går ner under krig. Det är alldeles klart att det behovet minskar: vi behöver t.ex. inte köra bil så mycket och förbruka så mycket bensin, och det finns en rad andra sådana besparande faktorer. Men vi har ändå ett stort energibehov för vår industri. Det finns anledning act studera statistiken. För närvarande är energiutvecklingen i det här landet siffermässigt sådant att energiintaget och energibehovet fördubblas under en period av ungefär 15 år, och den utvecklingen går fortare och fortare. Redan vid slutet av 1980-talet — den tidpunkt som har varit aktuell i den här debatten — kommer vi att ha en dubbelt så hög energiproduktion och ett dubbelt så högt energibehov som vi har i dag. Även om ett krig innebär att vi drar ner energiåtgången kommer behovet av energi ändå att vara enormt. Eftersom man räknar med att ungefär 50 procent av elenergin skall produceras med det utbyggda kärnkraftprogrammet mot slutet av 1980-talet vill jag fråga: tiska synpunkter på energiförsörjningen tiska synpunkter på energiförsörjningen Kommer försvarsledningen att klara de uppgifter som den åtagit sig gentemot det svenska samhället och svenska folket, om den blir utan 50 procent av energitillförseln? Det är en väsentlig fråga som det finns anledning att svara på. Försvarsministern säger att från försvarets synpunkt har ingenting nytt inträffat med kärnkraftens inträde på marknaden. Det är hans bedömning. Det är möjligt att det även är regeringens bedömning, men i så fall tycker jag att det är en häpnadsväckande bedömning. Som jag sade nyss innebär inträdet av kärnkraften på scenen de absoluta alternativens införande. Det måste vara något helt nytt när dessa fruktansvärda krafter ställs till förfogande för förstörelseändamål. Det innebär samma skillnad som uppfinningen av krutet innebar för den tid då man slogs med klubbor, svärd och spjut. Nog måste det ändå vara något nytt från försvarets synpunkt som har kommit in? Försvarsministern säger slutligen i en replik till fru Hambraeus att det här med solen och vinden inte är särskilt aktuellt från försvarets synpunkt och för försvarets bedömning av energitillskott. Han har svårt att begripa detta med det decentraliserade samhället. Jag kan förstå hans inställning, men det är ju inte bara fråga om solen och vinden. Jag tycker att det borde vara angeläget för försvarsledningen och försvarsdepartementet att studera detta med kraftvärmeverken. Jag utgår från att de redan har gjort det men av olika skäl inte vill presentera fakta i dag.

Dessa kraftvärmeverk kan decentraliseras till de olika kommunerna. Under min militärutbildning i beredskapen lärde jag mig att ett försvar som kan decentralisera tillförseln av sina resurser är oerhört mycket mindre sårbart än ett försvar som har allt magasinerat och centraliserat på en plats. Det skulle vara intressant att höra vilka synpunkter man inom försvarsdepartementet har på kraftvärmeverken. De är ändå något helt annat än vindkraft och solenergi som på nuvarande utvecklingsstadium endast kan ge marginella tillskott. Kraftvärmeverken eldade med kol ger däremot inga marginella tillskott — de är utomordentligt intressanta alternativ till kärnkraften. Slutligen instämmer jag i vad försvarsministern sade om att det vore tacknämligt om man kunde åstadkomma internationella överenskommelser. Men spåren förskräcker, det vet både försvarsministern och jag. Ibland är dessa internationella överenskommelser bara ett stycke papper som inte hindrar brutala krigshandlingar. Vietnamkriget lämnar ett mycket tydligt vittnesbörd om hur stort värde överenskommelser om humanitär krigföring har.
Herr talman! Jag kan väl knappast säga att herr Sjönell med sitt både pompösa och mästrande inlägg nämnvärt bidrog till att belysa de här problemen. Med sitt korta inlägg visar också herr Sjönell att han inte har särskilt stora insikter i försvarsproblematiken i vårt land. Han säger således att mitt svar var undanglidande därför att jag talar i relativa begrepp. Han säger att sådant är ointressant; det skall ges ett hundraprocentig garanti för att en viss åtgärd ger betryggande säkerhet. Det är ett resonemang som tyvärr inte gäller för försvarsplaneringen. Vi kan över huvud taget inte, när det gäller det hot vi utsätts för och de risker vi står inför i olika avseenden, räkna med att vi alltid kan anvisa en metod genom vilken vi hundraprocentigt kan skydda oss. I en sådan värld lever vi inte, och därför tror jag att herr Sjönell får lov att acceptera att ett realistiskt svar måste i relativa värden ange de förbättringar i skydd man har kunnat åstadkomma. Jag tror ändå att det finns anledning att understryka att i flera avseenden har atomkraftverken positiva värden, t.ex. en större uthållighet. Om man laddar upp ett kärnkraftverk kan man med den insats som görs räkna med en betydande beredskap framöver när det gäller energiförsörjningen. För att få fram motsvarande energi genom att använda exempelvis olja måste man förfoga över en volym bränsle som är så oändligt mycket större, så mycket mera kostsam, osv. Vi har alltså den positiva faktorn att kärnkraften ur dessa synpunkter ter sig fördelaktig vid utvärderingen. Riskerna är, som jag sagt, begränsade. Vi måste räkna med att det endast blir en insats av konventionella stridsmedel och att vi har möjlighet att stänga av i förväg. Då kan det, anser jag, inte vara en så avgörande ny situation i vår krigsplanering, att vi av det skälet skulle avstå från att bygga kärnkraftverk. De uppgifter jag har fått visar att om man stänger av en reaktor, så avtar aktiviteten mycket snabbt. Man behöver inte heller ta ut bränsleelementen och placera dem i skyddsrum. Endast en mycket liten del av radioaktiviteten kommer att bli bestående. Jag anser mig ha anledning att räkna med att de informationer jag fått i detta avseende är tillfredsställande. Fru Hambraeus är fortfarande inte böjd att acceptera det svar hon får här. Det gällde även de svar hon fick av industriministern för en tid sedan då jag lyssnade till debatten. Detsamma är förhållandet med de svar hon fick när hon hade tillfälle att i televisionen samtala om dessa frågor med verkliga experter på området. Fru Hambraeus tog då inte nämnvärt intryck av försäkringarna att situationen inte var sådan som hon beskrev den — det gällde då ett haveri, något som mycket väl kan jämföras med att det riktas konventionella stridsmedel mot en reaktor eller att det görs sabotage eller något liknande. Jag kan bara upprepa vad jag tidigare sagt: Det är svårt att bomba sönder reaktorerna. Man kan sätta verken ur drift, och vi har möjligheter att få förvarning. De reaktorer som behöver vara i drift under krig kan vi långsiktigt räkna med att kunna placera mer skyddat än vad som hittills varit möjligt. Dessutom skall vi väl inte utesluta att det kan bli möjligt att komma fram till ett förbud mot stridshandlingar som riktar sig mot kärnkraftverk. tiska synpunkter på energiförsörjningen Utöver vad jag redan nämnt har vi ytterligare beredskap. Jag har således inhämtat att det när det gäller exempelvis Oskarshamn redan finns en organisation som skall träda i kraft om ett haveri inträffar. Det finns en beredskapsplan, och det finns en ledningsgrupp underställd landshövdingen. I den deltar planeringsavdelningens chef, försvarsdirektören, länspolischefen och länsbrandinspektören. Det finns alltså redan en plan för vad man skall vidta i fråga om larmning i vissa situationer, den skadebedömning som skall göras, vad man skall anbefalla i fråga om evakuering och åtgärder av olika slag. Vi har således redan i dag en beredskap om någonting skulle inträffa, och jag tycker vi har anledning att räkna med att planeringen efter hand kommer att förbättras i den mån vi får erfarenheter av det pågående utredningsarbetet och av de studier som fortlöpande förekommer i dessa frågor. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag har fortfarande denna uppfattning, sedan må herr Sjönell underkänna mitt resonemang om att det inte har inträffat något väsentligen nytt i vår försvarsplanering. Jag har sagt att tillkomsten av atombomben var en revolutionerande händelse, men jag kan inte se att den fråga vi nu - diskuterar på samma sätt skulle ändra utgångspunkterna för vårt försvar.
Herr talman! Det är tydligt att här står experter mot experter i bedömningen av vad som skulle hända om en vanlig konventionell bomb träffade ett atomkraftverk. Det är alltid mycket svårt för oss icke-experter att då avgöra vilken expert som har rätt. Men jag undrar om denna fråga verkligen har varit under allvarligt övervägande i försvarsdepartementet. Vad man alltså säger här är att AEC:s experter har fel och att vi tydligen har experter som vet bättre. Jag vädjar till försvarsministern att inträngande studera vad som är sanning i det här fallet. När det gäller möjligheten att hundraprocentigt gardera sig för en risk finns det faktiskt i detta fall en sådan möjlighet, nämligen att stoppa kärnkraften. Det är ett mycket drastiskt sätt, men om det nu är sant vad experterna på Vattenfalls försvarsavdelning har sagt kan en konventionell bomb spräcka en reaktor. AEC:s experter har sagt att detta skulle kunna orsaka ett katastrofområde stort som Götaland, Södermanland och Uppland, att det skulle vålla tusentals dödsoffer, tiotusentals allvarligt skadade och materiella skador för tiotals miljarder kronor. När en konventionell bomb kan ställa till så stor skada tycker jag det finns mycket starka skäl för att anse att kärnkraften inte är ett möjligt sätt att lösa energiförsörjningen i vårt land — i synnerhet inte om det finns alternativ. Därför menar jag att det måste ligga också i försvarsdepartementets intresse att studera om det finns alternativ att klara vår energiförsörjning.
Herr talman! Försvarsministern, som är gammal i gamet som politiker, tillgriper nu ett ganska primitivt gammalt debattknep. Om man är i avsaknad av sakliga argument för att kunna bemöta en debattmotståndare går man in på motståndarens person, ifrågasätter hans moral eller anmärker på hans personliga uppträdande. Försvarsministern sade att jag uppträdde pompöst och mästrande. Jag får väl försöka komma över dessa omdömen och skulle gärna göra det om jag hade fått några sakliga argument — det är ändå det väsentliga — men det fick jag inte. Jag fick sedan reda på att jag inte hade mycket insikter i fråga om försvarsbedömningar i olika aspekter. Jag får väl försöka komma över det också. Men vad som är värre ur landets synpunkt är att försvarsministern inte heller förefaller ha mycket insikter i dessa frågor, åtminstone inte att döma av debattinläggen i dag på de vitala punkter dagens debatt gäller. Det kanske beror på att herr Holmqvist är så ny som försvarsminister och att det går över när han får tid att läsa på. Vi får hoppas det. Jag vill fortfarande ha svar, herr talman, på den väsentliga fråga som jag ställde och som försvarsministern har undvikit: Hur går det om samhället och försvaret till 50 procent är beroende av energiproduktionen från kärnkraftverk, om vi måste stänga av dem? Det är riktigt som försvarsministern säger att vi kan stänga av dem i förväg, men det är ju en truism. Det räcker inte med detta, det är inte tillräckligt skydd eller valfrihet. Den vitala frågeställningen är: Hur går det om vi genom utpressning, sabotage, bombning eller vad som helst finner oss nödsakade att stänga av kärnkraftverken och de till 50 procent levererar den nödiga elkraften både till försvaret och till samhället i övrigt? Det vill jag ha svar på. Hur bedömer försvarsministern och hur bedömer försvarsledningen en sådan situation? Sedan sade försvarsministern heller ingenting om kraftvärmeverk som jag talade om. Jag påstår med stöd av seriös teknisk expertis att det är en mycket intressant alternativ kraftkälla. Har man undersökt den? Har man någon tilltro till att det kan vara ett intressant alternativ? Jag skall bekänna, eftersom jag står här i kammaren tillsammans med min partikollega fru Hambraeus, att jag tror inte att vi kan avvara kärnkraftresurserna helt och hållet i det här landet och lägga ner kärnkraftverken. Jag intar en annan hållning än fru Hambraeus i det avseendet, men det skall vi inte debattera nu. Jag har emellertid intresserat mig för alternativa kraftkällor för att få fram någonting som kan begränsa tvånget att bygga alltför många kärnkraftverk. Det vore intressant att få svar även på frågan om hur försvarsministern ser på kraftvärmeverken ur försvarets synpunkt.
Herr talman! Jag har inte sagt någonting om herr Sjönells person eller moral; det var bara hans inlägg här i debatten som jag karakteriserade. Jag kan naturligtvis inte i dag i detalj beskriva hur energiförsörjningen skall ordnas under slutet av 1980-talet. Det är ju så att under de närmaste åren kommer likväl atomkraften att utgöra en mindre del av vår energiförsörjning. Det blir först längre fram som man har anledning att ytterligare överväga hur man skall planera energiförsörjningen i fred och i krig. Vad jag sagt i mitt interpellationssvar är att det finns förutsättningar att stänga av kärnkraftverken och att vi långt in på 1980-talet kommer att vara betryggande försörjda med energi, även om vi skulle stänga av en hel del av de då existerande verken. tiska synpunkter på energiförsörjningen tiska synpunkter på energiförsörjningen Herr Sjönell måste vara medveten om att det inte finns någon ansvarig person som kan ge besked om hurudan utvecklingen blir 15—20 år framåt itiden. Det är helt enkelt omöjligt att svara på en sådan fråga. Sedan kanske vi också skall hålla i minnet att om någon sätter in stridsåtgärder mot vårt land är det knappast troligt att han primärt syftar till att vålla betydande skada bland civilbefolkningen. Det finns i så fall andra motiv. Kanske är avsikten att stänga av vår energiförsörjning. Vi räknar inte med att Sverige skall vara ett primärt anfallsmål. Förmodligen är det också av intresse för en angripare att inte hamna i en miljö som är omöjlig att leva i. Sådana omständigheter gör att man säkerligen kan räkna med att ett anfall inte sätts in i syfte att primärt åstadkomma ett radioaktivt utsläpp utan i stället att åstadkomma en begränsning av våra möjligheter till energiförsörjning. Då finns det andra vägar att gå; man kan t.ex. slå mot mera sårbara kedjor i energitillförseln i anslutning till befintliga verk. Detta gör att man icke behöver räkna med den nämnda svåra situationen som något så ofrånkomligt som fru Hambraeus vill göra gällande. Jag tror att vi här liksom i andra sammanhang har anledning utgå från att Sverige inte intar den ställningen vid en framtida konflikt att vi är det primära målet.
Herr talman! Försvarsministern sade att en mindre del av vår energiförsörjning i framtiden kommer att utgöras av atomkraft. Försvarsministern uttryckte sig som om det redan var bestämt. Den 15 maj 1973 bestämde sig riksdagen för att ett nytt allsidigt beslutsunderlag skulle föreläggas riksdagen. Vi hade kommit till insikt om att det inte på något sätt var klarlagt om kärnkraftens risker kunde bemästras. Vi har alltså enligt vad jag förstår inte bestämt oss för att atomkraften skall vara en del av vår energiförsörjning i framtiden. Regeringen har sagt att 1975 skall riksdagen få ta ställning till denna fråga. Regeringen har tidigare föreslagit inte bara att atomkraften skall utgöra en mindre del av vår energiförsörjning utan en mycket stor del. Som herr Sjönell påpekat skall hälften av vår elenergiförsörjning år 1985 komma från kärnkraften enligt planerna, alltså en mycket stor del av vår energiförsörjning. Försvarsministern kommer här in på något slags mellanläge, men jag tycker det viktiga och det som måste slås fast är att vårt land har icke bestämt sig än för hur det skall bli med kärnkraften i framtiden. Det beslutet skall fattas 1975. Vi är alltså obundna än så länge. Men sedan vet både försvarsministern och jag att kärnkraftsbyggarna på allt sätt försöker handla som om detta beslut aldrig hade fattats. Man har en tung marknadsföring, man håller nu på att försöka sälja atomkraften både hemma och utomlands, och det är i sig självt mycket upprörande. Jag har väldigt svårt att följa försvarsministerns försvarspolitiska resonemang. Hoppet att fienden skulle vara snäll mot oss osv. har jag svårt att förstå. Försvarsministern ”tror” och ”gör vissa bedömningar” här. Vi får naturligtvis hoppas att han får rätt, men jag tycker det är ett lättsinnigt sätt att resonera, i synnerhet som det går att hundraprocentigt gardera sig genom att inte använda kärnkraft för att trygga vär energiförsörjning.
Herr talman! Jag tycker det är trivsamt för det första att den här debatten har fått en något vänligare ton efter det sista inlägget av försvarsministern och för det andra att försvarsministern har givit ett såsom jag bedömer det värdefullt, konkret och sakligt svar på en riktig frågeställning.

Jag hoppas det är en riktig sammanfattning. I så fall är det ett värdefullt besked om hur försvarsministern och regeringen tydligen bedömer situationen. Att jag och andra inte delar denna optimistiska uppfattning att om man tvingas stänga av ifrågavarande reaktorer i mitten på 1980-talet tillräcklig energi ändå skall stå till förfogande för att försvaret skall kunna sköta sina uppgifter — det är en annan sak, men i detta stycke har vi tydligen diskuterat färdigt här. Det är alldeles uppenbart att vi inte kan detaljplanera 15 år framåt i tiden. Det är ingen som begär det. Men jag tror det är alldeles för lättsinnigt och släpphänt ur alla synpunkter om vi bara säger att vi kan inte detaljplanera för en situation i slutet på 1980-talet; därför bryr vi oss inte om att planera alls. I de här vitala frågorna är jag övertygad om att grovplaneringen måste påbörjas nu i den mån den inte redan har satts in. Man måste, herr talman, faktiskt hysa den förhoppningen att den sortens planering har satts i gång för länge sedan.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig dels om jag är beredd att föreslå sådana åtgärder att de jordbrukare som inkallats till repetitionsövning instundande vår och höst beviljas anstånd, dels om jag är beredd att föreslå sådana åtgärder vad avser repetitionstjänstgöring för jordbrukare att dessa inte åsamkas oskälig ekonomisk skada. Herr Fågelsbo ställde år 1971 motsvarande fråga till min företrädare. Eftersom situationen då och nu för berörd personal är likartad anknyter mitt svar till det som avgavs av min företrädare. Frågan om repetitionsutbildningens inpassning under året har noggrant studerats av bl.a. 1960 års värnpliktsutredning. Därvid ansåg utredningen att hösten och vintern var den lämpligaste tiden för genomförande av repetitionsutbildning mot bakgrund av bl.a. jordbrukets arbetsbelastning. I dag genomförs huvuddelen av övningarna under höstoch vinterperioderna. För att bl.a. kunna upprätthålla insatsberedskap även när antalet grundutbildningsvärnpliktiga är litet sker en mindre del av repetitionsutbildningen under den för jordbruket olämpliga perioden april—maj. Den viktigaste delen av repetitionsutbildningen är krigsförbandsövningarna. Syftet med sådana övningar är att samöva den personal som är krigsplacerad i krigsförbanden så att dessa fram till nästa övningstillfälle är användbara omedelbart vid en mobilisering. Därför är det inte möjligt att låta vissa grupper av personalen i förbandet göra sin repetitionsutbildning på annan tidpunkt än förbandets huvuddel. Enligt bestämmelser som har utfärdats av Kungl. Maj:t kan anstånd med att fullgöra värnpliktstjänstgöring beviljas bl.a. den som visar att tjänstgöringen vållar väsentlig olägenhet i hans arbete. Statistiken visar att anståndspraxis i fråga om jordbrukare är generös. Under förra året bifölls sålunda cirka 80 procent av anståndsansökningarna från jordbrukare med enmansjordbruk. Denna siffra kan jämföras med de drygt 50 procent bifallna ansökningarna från övriga yrkeskategorier. Det kan för övrigt tilläggas att jordbrukarnas speciella problem i det här avseendet är beaktade också på det sättet att en företrädare för Lantbrukarnas riksförbund ingår i värnpliktsnämnden, som är sista instans vid prövningen av anståndsärenden. Jag ser därför nu ingen anledning att föreslå några generella undantag i fråga om skyldigheten att fullgöra repetitionsutbildning för jordbrukare lika litet som för andra yrkeskategorier med säsongbetonade sysselsättningar.

Herr talman! Först vill jag tacka försvarsministern för att jag fått min interpellation besvarad. Det är riktigt, som statsrådet Holmqvist säger, att jag 1971 framställde en likartad interpellation till förutvarande försvarsministern. Försvarsministern säger att svaret i dag till utformning och innehåll i stort sett är likt det svar jag fick förra gången. Ja, det är i stort sett riktigt. På en punkt är dock svaret nu mera upplysande. Det heter där bl.a.: ”Enligt bestämmelser som har utfärdats av Kungl. Maj:t kan anstånd med att fullgöra värnpliktstjänstgöring beviljas bl.a. den som visar att tjänstgöringen vållar väsentlig olägenhet i hans arbete.” Jag tycker att den upplysningen är mycket väsentlig och värdefull. Det gäller alltså för jordbrukare — särskilt sådana med enmansjordbruk — att med intyg styrka att sådana omständigheter föreligger. De bör då ha möjligheter att få anstånd med militärtjänstgöringen. Som det sades i svaret ingår april och maj i den för jordbruket olämpliga perioden, men en kanske ännu viktigare period i detta sammanhang är skördetiden. Anledningen till att jag nu under vårriksdagen har tagit upp den här frågan är att många jordbrukare ringt upp mig och sagt, att de blivit inkallade under september månad, dvs. under en bråd skördetid för dem. Det är klart att det för många som driver enmansjordbruk — särskilt om de har animalieeller mjölkproduktion — uppstår stora problem när de än blir inkallade. Man kommer ju inte ifrån att jordbruket som näring, och det gäller särskilt enmansjordbruk, intar en särställning. Jag ber att till herr försvarsministern få framföra mitt tack.

Herr talman! För valet av ledamöter i opinionsnämnden har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga denna lista.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig, om jag kan upplysa om när den svenske diplomaten Kjell Hägglöfs mördare avses ställas inför rätta. Till svar vill jag meddela, att ambassaden i Bogotå efter kontakt med den colombianska domstol, som handlägger målet, har upplyst att någon tidpunkt ännu inte har utsatts. Det meddelas endast, att rättegången kan komma att inledas om ca fyra månader.
Herr talman! Den 17 juli 1972, alltså för snart två år sedan, mördades den svenske diplomaten Kjell Hägglöf i Colombias huvudstad Bogotå. Mördarna, tre personer, greps fem dagar senare, men fortfarande har de inte ställts inför rätta. De är alltså anklagade för ett mycket allvarligt brott, som också har erkänts, men fortfarande har ingen rättegång inletts. Det här fallet har väckt stort intresse och givit anledning till spekulationer, inte minst i massmedia. Det rör sig ju om mord på en diplomatisk tjänsteman i hans stationeringsland, och då kunde man vänta sig att fallet handlades med stor snabbhet. Jag tackar herr utrikesministern för svaret. Jag beklagar att ingen rättegång har ägt rum och att det tydligen inte heller kommer att bli någon inom överskådlig framtid. Det är min förhoppning att man från svenskt håll vidtar de åtgärder som är möjliga och lämpliga för att så snart som möjligt få till stånd en rättegång.
Herr talman! Med anledning av det sista som herr Björck i Nässjö sade vill jag endast meddela, att utrikesdepartementet och vår ambassad i syn på inskränkningarna i rätten för judar att lämna Sovjet Colombia har gjort många framställningar och följer ärendet praktiskt taget varje dag. Anledningen till dröjsmålet förklaras av den colombianska domstol, som ensam avgör när denna rättegång skall hållas, just nu vara att bisittarna i domstolen måste få tillfälle att ta del av allt utredningsmaterial. Man säger att det tar ytterligare flera månader innan så kan ske. Kännare av Colombia säger att det inte efter colombianska förhållanden är något särskilt långt uppskov med förhandlingarna. Sådana uppskov tycks vara vanliga.

Herr talman! Låt mig bara säga att jag är glad över att få bekräftat att man från de svenska myndigheterna verkligen pressar på i denna fråga. Jag hoppas att dessa påtryckningar skall leda till att vi äntligen får en rättegång i frågan.
Herr talman! Herr Ahlmark har frågat vad regeringen anser om att de sovjetiska myndigheterna i år har skurit ner antalet judar som får tillstånd att lämna Sovjet. Regeringen beklagar självfallet varje inskränkning i den rätt för människor att lämna sitt eget land, som är inskriven i Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Judarna i Sovjetunionen utsätts för en systematisk diskriminering, i många fall för en ren terror. Man förbjuder judisk kulturell verksamhet, straffar utövande av judisk religion, förhindrar judiska ungdomar att studera för vissa yrken och för en propaganda som till innehåll och form motsvarar den traditionella antisemitismen. Det finns mycket skrivet om judarna i Sovjet som belägger det här. Jag kan nöja mig med att hänvisa till den rapport som jag i januari i år lade fram för Europarådet i Strasbourg. Den rapporten är också fogad som bilaga till en motion, som jag har väckt till årets riksdag. Europarådet fördömde i januari i år det sovjetiska förtrycket av judarna. Den utförliga resolutionen stöddes av en överväldigande majoritet av Europarådet, inklusive den svenska delegationen. Det var bara de franska kommunisterna som röstade emot den. Resolutionen berör också det enda glädjande som finns i den här bilden. I mars 1971 började man tillåta viss utvandring av judar. Sedan dess har ungefär 80 000 judar kunnat lämna sitt land — många fler har ansökt om utresevisum men fått avslag. Nu har under de senaste månaderna de sovjetiska myndigheterna starkt minskat den här utvandringen, som hållit sig någorlunda konstant i ett par år. Sedan början av det här året har den minskat steg för steg. I januari sjönk antalet judiska emigranter med 400 i jämförelse med januari 1973. I februari var minskningen 850 och i mars 900. I april har minskningen fortsatt: en nedskärning från 2 700 till 1 600, alltså en minskning med 1 100. Siffrorna från olika delrepubliker gör det klart att minskningen är centralt planerad. Kanske tror de sovjetiska ledarna att omvärldens intresse för de ryska judarna har minskat. Kanske vill de förbättra sin egen förhandlingsposition gentemot USA — de kan senare lova återgå till den tidigare nivån, om den amerikanska senaten mildrar sina villkor om judarna för att gå med på vissa överenskommelser om rysk-amerikansk handel. Det är alltså tydligt att Sovjet under 1974 har ytterligare skärpt politiken mot sin judiska befolkning. Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att han slår fast att rätten att lämna sitt eget land är inskriven i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men jag tror det vore viktigt, om utrikesministern nu ännu tydligare betonade att den senaste nedskärningen av den judiska utvandringen inger nya och ytterst allvarliga farhågor. Jag skulle vilja be utrikesministern att här i riksdagen förtydliga sin reaktion på den punkten.
Herr talman! Jag hoppas att den reducering, som vi är informerade om, inte innebär någon ändring i Sovjetunionens utvandringspolitik. Det vore mycket beklagligt om de stora möjligheter för judar till utvandring från Sovjetunionen som faktiskt har funnits — det framgick av herr Ahlmarks siffror: 80 000 sedan 1971 — nu skulle begränsas. De har begränsats de här senaste månaderna, men jag vill faktiskt uttala den förhoppningen att det inte är fråga om någon förändrad inställning från Sovjetunionens sida. Det föreligger ännu inga skäl att anta det.
Herr talman! Jag hoppas naturligtvis att utrikesministern på den här sista punkten har alldeles rätt: att det inte är fråga om någon djupgående ändring av den sovjetiska politiken i negativ riktning. Men nedskärningen har alltså ökat steg för steg. Den har ökat ungefär lika mycket i flera olika delrepubliker. Detta gör det fullt klart att den är centralt planerad. I likhet med utrikesministern, vars senaste förtydligande jag tackar för, hoppas jag att en förändring till det bättre snart kommer till stånd. syn på inskränkningarna i rätten för judar att lämna Sovjet
Herr talman! Herr Ahlmark har bett mig om min kommentar till arresteringen i Grekland av centerunionens ledare Giorgios Mavros. Regeringen har upprepade gånger gett uttryck åt sin inställning till den grekiska militärjuntans undertryckande av de demokratiska rättigheterna. Senast uttalades i regeringsdeklarationen inför riksdagens utrikesdebatt den 20 mars, att vi under senare tid fått nya bittra påminnelser från Europas diktaturstater om hur avsaknaden av politisk frihet leder till rättslöshet och brutalitet. Arresteringen av den ledande centerpolitikern Giorgios Mavros är ett särskilt utmanande exempel på det tilltagande förtrycket i Grekland.

Herr talman! En ny grekisk militärjunta har på nytt låtit arresteringsvågen svepa över sitt land. Åter börjar cellerna på fångön Yaros att fyllas. Hur många politiska fångar det finns i Grekland i dag vet vi inte. En del säger att det är ungefär ett tusental. Vad vi vet är att nya militärer regerar Grekland med en utomordentlig hårdhet. Ingenting tyder på en liberalisering av regimen, ingenting talar för att den senaste militärkuppen kan bli en öppning mot frihet och demokrati som nu i Portugal. För en timme sedan talade jag i telefon med Panayotis Kannelopolous, som var Greklands premiärminister när kuppen kom i april 1967 och som sedan dess har lett mycket av oppositionen. Han sade mig att läget i dag är ungefär detsamma som under Papadopolous” regim. Skillnaden är, sade Kannelopolous, att vi nu har en diktatur utan diktator. Vi vet inte vem eller vilka som styr landet. Min fråga gäller Giorgios Mavros — medlem av många regeringar före kuppen för sju år sedan, tidigare bl.a. justitieminister, försvarsminister och planeringsminister. Vid sidan av Kannelopolous har han varit en ledande i motståndet mot juntorna. Nu sitter han på Yaros, fängslad för brottet att ha uttryckt sin glädje över att den nya engelska labourregeringen ställde in ett flottbesök i Grekland. Jag träffade Giorgios Mavros i två tre timmar den 29 juli förra året, dagen för den grekiska folkomröstning som skulle göra Papadopolous till diktator 1970-talet ut. Juntan har redan bestämt sig för att resultatet av folkomröstningen skall bli 80 procent ja, 20 procent nej, sade Mavros. Det är en tillräckligt stor seger för att övertyga, tillräckligt många nejröster för att inte likna kommuniststaterna. Så blev det också samma kväll. Mavros var under kampanjen inför folkomröstningen en utomordentligt skicklig motståndare till juntan. Med total oräddhet fördömde han regimen. En svensk riksdagsdelegation — med representanter för de fem partier som finns företrädda här — mötte honom i Aten dagen efter valet. Han vädjade till oss att inte glömma den grekiska oppositionen, att inte luras av någon juntas tricks och propaganda, att alltid inse att brott mot friheten i ett land berör också människorna i andra länder. Nu kan Giorgios Mavros inte längre tala till oss. Han är tvingad till tystnad, en av många politiska fångar i Grekland. Nu är det vår sak att minnas hans maningar, att föra hans ord till den svenska riksdagsgruppen vidare: att brott mot friheten i ett land berör också människorna i andra länder. Jag tackar utrikesministern för det positiva svaret på min fråga och för hans klara ord om rättslösheten och brutaliteten i Grekland. Jag hoppas de orden betyder att Sverige så effektivt som möjligt ger till känna vår oro för Giorgios Mavros” öde och att regeringen genom vår ambassad i Aten arbetar vidare i den andan av internationell solidaritet.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om regeringen avser att ge företagsskatteberedningen tilläggsdirektiv beträffande en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften i regionalpolitiskt syfte i enlighet med uttalande i finansutskottets betänkande nr 1 år 1974. Riksdagen har den 17 april i år avslagit den reservation i skatteutskottets betänkande nr 17 år 1974 vari bl.a. begärdes utredning om en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften i regionalpolitiskt syfte. För min del kan jag således inte finna att regeringen bör ta något initiativ i denna sak.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som ju inte var någon överraskning. Jag ställde min fråga före påsk, den 5 april. Av olika mellankommande orsaker har jag inte haft tillfälle att ta emot svaret förrän i dag. Det är, som kammaren väl känner till och som finansministern nyss sade, på det sättet att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna med de smala marginaler som råder i riksdagen för närvarande vunnit omröstningarna i den här frågan i år liksom tidigare. Socialdemokraterna och vpk är inte intresserade av att vidta någon åtgärd i exempelvis det syfte som jag har angett i min fråga, nämligen att från regionalpolitiska synpunkter utreda effekterna av en differentiering av arbetsgivaravgiften. Jag har ställt min fråga utifrån den förutsättning som angavs i finansutskottets betänkande nr 1 i år, där hela utskottet är enigt om att uttala att man har intet att erinra mot att denna fråga blir föremål för utredning i regionalpolitiskt sammanhang. Finansministern tar nu riksdagens beslut den 17 april som utgångspunkt för att uttala att han inte har anledning att vidta någon åtgärd. Det var socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna som med en röst fick majoritet den 17 april. Jag skall nu inte ta upp någon diskussion om formuleringarna i finansutskottets betänkande och om varför inte socialdemokraterna fullföljer dem. Det kan förutsättas att ärendet kommer upp under överskådlig tid i olika sammanhang, och det finns orsak att återkomma då.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig om jag vill bekräfta att regeringen och SJ för sin del alltjämt står fast vid de tidigare gjorda utfästelserna om att byggandet av pendeltågstationen vid Flemingsberg skall påbörjas under budgetåret 1974/75. Överläggningar pågår mellan SJ och Stockholms läns landsting om villkoren för anläggandet av en station vid Flemingsberg. Jag räknar med att överläggningarna skall ge ett positivt resultat.

Herr talman! Jag tackar herr kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Jag vill emellertid göra några korta kommentarer och kanske även ställa en följdfråga. Om riksdagens behandling av detta ärende kan ju först bara konstateras att ärendet har varit aktuellt både under höstriksdagen och nu i vår, och båda gångerna har riksdagen för sin del godtagit kommunikationsministerns förslag att medel skall ställas till förfogande för att man skall kunna påbörja anläggningen av den här stationen. Men i övrigt kan det sägas att det är en ganska bedrövlig historia som inte ökar tilltron till myndigheter och politiker ute bland allmänheten och bland de närmast berörda. Att jag tog upp saken berodde på en artikel den 8 april i Aftonbladet, vilken hade innebörden att det nu pågick resonemang mellan SJ-chefen och de borgerliga ledarna i landstinget ungefär med innebörden att pendeltågstationen kanske inte behövdes. Det föranledde mig att fråga på landstinget hur läget var, och då fick jag reda på att socialdemokraterna inte var underrättade men att de hade funnit det häpnadsväckande att den borgerliga ledningen i kontakt med SJ-chefen kommit till att behovet av Flemingsbergsstationen inte längre var lika stort. Sedan har den ena bulletinen följt efter den andra i pressen, och jag skall inte återge något av detta på de få sekunder som nu står till mitt — Nr 71 förfogande. Men jag kan ändå notera att Aftonbladet kom tillbaka till Torsdagen den frågan den 19 april och skrev att det verkade som om SJ och landstinget 2 maj 1974 hade blivit överens men att man börjat tala om ett dubbelspår som kunde komma först om några år. Det skulle kosta 500 miljoner, och man skulle hålla nya möten i maj månad. Slutligen förekom det den 26 april i Länstidningen i Södertälje ett svar som hade skickats från den borgerliga ledningen i landstinget till den socialdemokratiske ledaren Olov Lekberg. Där sade man — och jag tycker detta är så pass uppseendeväckande att jag vill citera det — att visst stod man fast vid sitt beslut och visst var det viktigt att stationen kom till. Därefter heter det: ”Med denna klara målsättning som utgångspunkt tvingas vi emellertid i dag konstatera att frågan om stationen trots inte mindre än fyra konseljbeslut inte kommit närmare sin lösning. Regeringen har uppenbarligen inte kunnat förhindra att ur landstingets synvinkel ytterligt olyckliga förseningar uppkommit.

Herr talman! I likhet med fru Lewén-Eliasson skall jag här inte ägna mig åt någon historieskrivning, eftersom tiden för besvarande av enkla frågor inte medger det. Jag konstaterar bara, vilket jag också har gjort i mitt svar, att regeringen utgår från att det skall byggas en pendeltågstation vid Flemingsberg. Och orsaken är helt enkelt den att man ju i området håller på att bygga ett av landets största sjukhus, och det har under alla årens förberedelsearbete för det sjukhuset ansetts att detta behöver servas med en speciell järnvägsstation. Det kan inte vara svårt för någon att förstå det sammanhanget. Däremot är jag naturligtvis personligen oroad över de signaler som har kommit från landstingets borgerliga majoritet och som tyder på — om nu tidningsuppgifterna är riktiga — att man har börjat fundera på huruvida man verkligen behöver någon pendeltågstation vid Flemingsberg eller inte. Som fru Lewén-Eliasson sade har socialdemokraterna protesterat mot sådana tankar, och det förstår jag mer än väl eftersom denna fråga ju är mogen för ett positivt avgörande. Med detta har jag velat säga, att om Stockholms läns landstings borgerliga majoritet beslutar att inte ha någon station vid Flemingsberg, så torde regeringen stå sig ganska slätt — tyvärr, får man väl säga från resandesynpunkt. Men det måste vara landstingets sak att besluta om det. Fru Lewén-Eliasson och jag får tills vidare hoppas att de nya överläggningar som skall äga rum mellan SJ och landstinget inom en vecka leder fram till att det besked som jag lämnat i mitt svar på fru Lewén-Eliassons fråga också blir verklighet.
Herr talman! Jag tolkar den senare delen av svaret så att kommunikationsministern menar att man från statens sida, dvs. från departementets och SJ-ledningens sida, inte kommer att på något sätt fördröja detta ärende. Jag vill bara tillägga att det är alldeles nödvändigt att denna trafikfråga blir löst. Jag har i dag varit i kontakt med den administrativa ledningen för Huddinge sjukhus och kan upplysningsvis tala om att 6 100 personer rör sig till och från detta sjukhus varje dag, nämligen patienter, besökande till patienterna och den personal som finns där, vartill kommer alla de elever som går i de olika skolorna. Detta antal människor blir successivt också allt större, eftersom både sjukhuset och skolorna kommer att byggas ut. Jag kan bara hoppas att landstingets borgerliga ledning skall förstå innebörden av min fråga med hänsyn till det egna sjukhuset. Jag fattar det nu så att kommunikationsministern kommer att göra allt för att fullfölja detta beslut, så att stationen verkligen blir byggd.
Herr talman! Mitt besked behöver knappast kompletteras ytterligare i det fallet, eftersom regeringen i årets statsverksproposition har anslagit pengar till projektering av stationen.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om jag har möjlighet att medverka till att befolkningen i glesbygd kan få bekvämare tillgång till erforderliga läkemedel. Enligt det avtal som gäller mellan staten och Apoteksbolaget ankommer det på Apoteksbolaget att besluta i vilken utsträckning apotek och andra försäljningsställen för läkemedel skall finnas och var de skall vara belägna. Apoteksbolaget är därvid skyldigt att hålla en god och säker service till allmänheten och sjukvårdsorganen och att samtidigt ta hänsyn till kravet på att läkemedelskostnaderna hålls på en rimlig nivå. För närvarande tillhandahåller Apoteksbolaget läkemedel åt allmänheten genom ca 670 apotek och ca 2 000 s.k. apoteksombud. Av apoteksombuden, som är av särskild betydelse för glesbygder, håller ca 700 ett visst lager av läkemedel på orten, medan resten har till uppgift att förmedla medicinpaket från apoteken till kunden. Sedan staten genom Apoteksbolaget övertog apoteksväsendet i landet har bl.a. genomförts fraktfria medicinförsändelser för befolkningen i glesbygder till en årlig kostnad av ca 3 miljoner kronor. När det gäller distributionsnätet pågår för närvarande inom Apoteksbolaget en översyn bl.a. för att få en god samordning med sjukvården. Denna pågående översyn av distributionsnätet omfattar även de för glesbygderna viktiga apoteksombuden, där stor hänsyn tas till befolkningsoch kommunikationsförhållandena. Den fråga som tagits upp av herr Olsson i Edane är således uppmärksammad av Apoteksbolaget. Enligt min mening finns det därför goda förutsättningar att genom Apoteksbolagets verksamhet tillgodose även glesbygdsbefolkningens intressen i fråga om läkemedelsförsörjningen.

Herr talman! Först ett tack till socialminister Aspling för svaret. Det som föranlett mig att ställa den här frågan till socialministern är att det, som också framhölls i svaret, inom Apoteksbolaget pågår förberedelser för utfärdande av nya bestämmelser på detta område. Socialministern har i svaret för sin del använt benämningen ”översyn”. Jag har inhämtat uppgifter om att de nya bestämmelserna förväntas bli klara omkring juni-juli i år, och jag har ansett det angeläget att socialministern på något sätt medverkar till att befolkningen i glesbygd får bekvämare tillgång till läkemedel. I de kommande bestämmelserna om läkemedelsförråden avser Apoteksbolaget såvitt jag kan förstå att ta upp frågan om riktlinjer för inrättande av läkemedelsförråd i områden där apotek saknas. Det är helt naturligt att befolkningen i glesbygden har önskemål om en förbättrad service på detta område. Hittills har beslut i sådana här ärenden fattats genom bedömningar från fall till fall, och som underlag för besluten är det tre saker som spelat en avgörande roll, nämligen för det första befolkningsunderlaget i det område som skall betjänas av ett läkemedelsförråd, för det andra avståndet till närmaste apotek och för det tredje kommunikationsförhållandena, dvs. bussförbindelser och liknande. Även i fortsättningen måste väl distributionen av receptfria läkemedel i glesbygder ske genom s.k. apotekslådor, och det är här jag gärna vill bryta en lans för glest befolkade landsbygdsområden och vädja till socialministern om medverkan till att göra denna service ännu bättre än den varit tidigare. Även om besluten att inrätta läkemedelsförråd också i framtiden kommer att grundas på de avvägningar som hittills gjorts och alltjämt görs borde det vara möjligt, tycker jag, att vara litet mera generös. Det förhållandet att folk som bor på rätt långa avstånd från apoteket i tätorten inte kan få tillhandla sig receptfria läkemedel hos exempelvis sin lanthandlare upplever många som en onödig brist på service. Men det sista socialministern sade i svaret tycker jag verkar uppmuntrande, och jag är därför nöjd med det besked jag fått från socialministern.

Herr talman! Fru Lantz har frågat om det ringa utnyttjandet av de förstärkta möjligheter till utbyggd barntillsyn, som de förbättrade statsbidragen borde ha medfört, bör föranleda förslag om fastställda normer för sådan utbyggnad i landets kommuner, eller om jag överväger annat initiativ i samma syfte.

Samtidigt beslutades att statsbidragen till driften av daghem och fritidshem skulle höjas betydligt fr.o.m. den 1 juli i år. Det är givetvis viktigt att kommunerna utnyttjar dessa ökade statsbidragsmöjligheter, och Kommunförbundet har nyligen uppmanat kommunerna därtill. Man kan nu börja att avläsa en ökad utbyggnadstakt. Jag kan nämna att socialstyrelsen hittills i år redan har beviljat anordningsbidrag för fler daghemsplatser än under hela första halvåret 1973. Jag kommer liksom hittills att noga följa utvecklingen. När det gäller den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen vill jag erinra om att kommunerna enligt den av förra årets riksdag antagna förskolelagen fr.o.m. år 1975 skall utarbeta en plan för förskoleverksamhetens utbyggnad. Förskoleplanen, som skall antas av kommunfullmäktige, skall innefatta dels en redovisning av behovet av förskolor, familjedaghem och annan kompletterande förskoleverksamhet inom kommunen, dels en redovisning av i vilken utsträckning och på vilket sätt behovet skall tillgodoses. Planen skall avse en period av minst fem år.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr statsrådet för svaret. Min fråga är föranledd av en utbredd oro för stagnation i utbyggnaden av barntillsyn. År 1973 fanns 55 000 daghemsplatser i Sverige; det skulle ha behövts 300 000. Samtidigt fanns det 15 000 fritidshemsplatser; det skulle ha behövts 200 000 sådana. Så stor är nämligen förvärvsintensiteten bland småbarnsmödrar. Man har höjt det statliga driftbidraget vid åtskilliga tillfällen, och från den 1 juli i år sker en ny höjning av driftbidragen till 6 500 kronor per daghemsplats och till 3 250 kronor per fritidshemsplats. Dessutom sker då en kraftig höjning av anordningsbidraget, och statsbidraget är i år 12 000 kronor per plats, dvs. nästan hela byggkostnaden. Varför bygger då kommunerna inte ut barntillsynen när behovet är så stort, och när pengar ställs till kommunernas förfogande från staten? Det finns uppgifter som säger att hälften av de statliga bidragen — eller nära 71 miljoner kronor — ligger outnyttjade och väntar på att bli använda för barntillsynsutbyggnad. Med nu nämnda ökade bidrag skulle kommunerna kunna höja antalet platser med 20 procent utan att detta skulle medföra ökade driftkostnader. Det räcker tydligen inte med enbart ekonomiska stödåtgärder och allmänna rekommendationer till kommunerna i detta fall. Det behövs uppenbarligen en lagstiftning som ålägger kommunerna att tillgodose behovet av barntillsyn. En sådan lagstiftning på barntillsynsområdet borde vara lika självklar som lagstiftning på andra områden, t.ex. i fråga om kommuners skyldighet att bygga skolor och parkeringsplatser. Det går inte att lita till kommunernas goda vilja härvidlag, för den viljan saknas med nuvarande sammansättning av våra kommunala beslutsorgan, som har det yttersta ansvaret i den här frågan. Det är mot bakgrund av detta som jag har riktat en vädjan om en viljeyttring och en förfrågan till herr statsrådet hur Ni ser på frågan om en lagstiftning i syfte att undanröja de brister som finns på barntillsynens område.
Herr talman! En av de viktigaste delarna i höstens beslut om den allmänna förskolan var lagbestämmelserna om att kommunerna skulle utarbeta en plan för förskoleverksamhetens utbyggnad. Socialstyrelsen kommer till hösten att gå ut med vägledande information till kommunerna för utarbetande av sådana planer. Informationen bygger på ett antal försök att beräkna behovet av förskoleplatser som gjorts i några kommuner. Avsikten är att kommunerna med ledning av det materialet skall utarbeta förskoleplaner som kan antas av kommunfullmäktige under 1975. Jag har velat påpeka detta med anledning av fru Lantz” inlägg och framför allt det hon underströk i den senare delen av sitt inlägg. Invånarna i kommunerna har här också — låt mig påpeka det — en möjlighet att påverka besluten och att skapa opinion, och jag är ganska övertygad om att så kommer att ske. Låt mig sedan bara nämna att under första halvåret 1973 beviljade socialstyrelsen anordningsbidrag för 3 185 nya platser i daghem och fritidshem. Styrelsen har under de fyra månader som hittills gått av innevarande år beviljat anordningsbidrag för 3 587 platser, dvs. för cirka 400 fler platser än under hela första halvåret i fjol. Det är min förhoppning att aktiviteten under resten av året väsentligt skall öka, och dessa siffror tolkar jag så.
Herr talman! Jag kände till Kommunförbundets rekommendation. Jag vill också säga till herr statsrådet att jag tillhör en kommun där man har bedrivit en viss försöksverksamhet i de här frågorna men där man laborerar med planeringssiffror som inte på något sätt motsvarar det behov som finns — när planeringssiffrorna lyder på 20 procent, medan kanske 50 procent av antalet barn behöver barntillsyn, är man synnerligen illa ute. Förvärvsintensiteten uppgår ju till betydligt högre tal; i en kommun som Botkyrka lär det talet ligga på 70 procent för mödrar med barn under sju år. Jag tror att andra åtgärder behöver vidtas än bara ekonomiska och allmänna rekommendationer — vi borde undersöka möjligheterna till en lagstiftning i denna fråga.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat mig, vilka åtgärder som har vidtagits för att beslutade industricentra skall få avsedda effekter på sysselsättningen inom respektive områden och hur jag bedömer utvecklingsmöjligheterna. Enligt beslut av 1972 och 1973 års riksdagar har en försöksverksamhet med statliga industricentra påbörjats. Riksdagsbesluten innebär att industricentra i en första etapp skall uppföras i Strömsund och Lycksele. Byggnadsarbetena påbörjades under hösten 1973. Anläggningarna står nu under tak och de första hyresgästerna beräknas kunna flytta in om några månader. Beträffande herr Strindbergs fråga om industricentraverksamhetens utvecklingsmöjligheter vill jag erinra om riksdagens uttalande att ställning till en fortsatt utbyggnad får tas sedan erfarenheten av den nu beslutade verksamheten föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden är närmast den, att i april visar arbetslöshetssiffrorna för riket i dess helhet glädjande nog en vikande tendens, medan däremot arbetslöshetssiffrorna för våra tre nordligaste skogslän — Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län — visar att det där råder en ökande arbetslöshet. I Östersunds-Posten den 23 april konstateras att det i Jämtlands län fanns 2 342 arbetslösa i mitten av april. Det innebär en ökning med 146 jämfört med föregående månad och är 125 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Detta visar, herr talman, den brist på regional balans som vi har i vårt land. Länsstyrelsen i Jämtlands län pekar i arbetet inför Länsplanering 74 på en utveckling inom länet som om den får fortsätta spontant — dvs. om inte några extraordinära insatser vidtas — kommer att innebära en fortsatt befolkningsminskning i samtliga kommuner i Jämtlands län utom Östersund. En av de mest utsatta kommunerna i Jämtlands län är Strömsund. Strömsund hade under 1960-talet en ytterligt besvärande befolkningsutveckling — kommunens folkmängd minskade med nära 22 procent. Denna utveckling har fortsatt och ser ut att fortsätta framemot 1980-talet. Det är mot den bakgrunden den oro måste ses, som man i dag känner både i Strömsund och den andra ort, Lycksele, som berörs av planerade industricentra. Nu säger statsrådet att fastigheter finns uppförda där och att man väntar på de första hyresgästerna. Det skulle vara intressant att få veta hur många dessa hyresgäster är och hur många arbetstillfällen som de kommer att innebära. Såvitt jag vet har man i dag kanske ett 15-tal personer i arbete i Lycksele, än så länge i en provisorisk lokal, medan man i Strömsund ännu inte har några arbetstillfällen. Eftersom jag gärna vill veta litet om utvecklingsmöjligheterna undrar jag hur man inom departementet bedömer det intresse som finns för dessa industricentra. Vilken PR-verksamhet bedrivs av stiftelsen i Skellefteå? Det är helt naturligt att man i bygderna känner stor oro och är intresserad av att få dessa frågor klarlagda. Jag var med när inrikesutskottet besökte Strömsund för ett par år sedan, och jag var där i förra veckan. Man hoppas där på ett positivt besked från regeringen.
Herr talman! Som jag har sagt i mitt svar är det för tidigt att lämna någon redovisning av hur det kommer att bli med dessa industricentra. Vi är inte färdiga med dem ännu. Vi håller på att fylla dem med, hoppas jag, stabila och goda företag. På herr Strindbergs fråga vilken PR-verksamhet som stiftelsens styrelse bedriver kan jag nämna att den är i full fart med att försöka göra reklam för verksamheten. Stiftelsen fick 140 000 kronor av regeringen för att informera företag. Man kommer nu att skicka informationsmaterial till 10 000 företagare i vårt land och tala om vad meningen är med dessa industricentra, presentera kommunerna Strömsund och Lycksele och redogöra för vilka möjligheter där finns. Det är min förhoppning att styrelsen skall ha framgång med denna PR-verksamhet. När man är färdig med denna verksamhet och har fyllt dessa två industricentra kan vi bedöma om vi skall gå vidare. Riksdagen har beslutat att vi skall avvakta resultatet av dessa båda industricentra innan vi går vidare. Det är min tro att de skall stå färdiga när vi börjar verksamheten i slutet av detta år och i början av nästa år.
Herr talman! Det är utmärkt att stiftelsens styrelse vidtar dessa åtgärder. Av statsrådets svar framgår emellertid att man väntar att de första hyresgästerna snart skall flytta in, och därför ställde jag i mitt inlägg följande fråga till statsrådet: Hur många arbetstillfällen är för dagen aktuella när det gäller industricentra i Strömsund och Lycksele? Jag tror att man i kommunerna skulle vara mycket intresserad av att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Stiftelsens styrelse och de berörda kommunerna har ett mycket intimt samarbete. Kommunerna hålls ständigt underrättade om vilka företag som är intresserade och vilka som har bestämt sig. Jag kan för dagen inte exakt ange vilka av de tillfrågade företagen som har bestämt sig. Det svaret får vi så småningom, men kommunerna kommer att få veta det före någon annan.
Herr talman! Det är i och för sig angeläget att kommunerna får besked, men det är naturligtvis också angeläget att vi som arbetar med sådana här frågor i riksdagen får klara besked. att förbättra sysselsättningen i västra Hälsingland
Herr talman! Det skulle aldrig falla mig in att underlåta att ge riksdagen den information som jag kan ge och som är intressant. Riksdagen får en redogörelse för verksamheten för att kunna bedöma vad vi skall göra i fortsättningen. Jag har svarat på de frågor som herr Strindberg har ställt och lämnat de besked som jag är i stånd att lämna. Mer kan man inte begära — inte ens av ett statsråd.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag är beredd att, med anledning av den höga arbetslösheten och den låga industrialiseringsgraden, medverka till särskilda insatser för stärkande av sysselsättningen i västra Hälsingland, t.ex. uppförande av ett industricentrum i Ljusdal. Som framgår av mitt svar till herr Strindberg uppförs för närvarande industricentra i Strömsund och Lycksele. I enlighet med riksdagens tidigare uttalande skall erfarenheterna av denna försöksverksamhet utvärderas. Först därefter blir det möjligt att pröva förslag rörande ytterligare industricentra. Jag vill erinra om att västra Hälsingland ingår i det inre stödområdet. Det innebär att en omfattande arsenal av regionalpolitiska stödformer står till förfogande för att stärka sysselsättningen i området. Liksom hittills kommer vi att ta vara på varje möjlighet att tillföra västra Hälsingland ytterligare industrier.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är den markerade skillnaden i utvecklingen inom västra Hälsingland jämfört med landet i övrigt. Enligt de senaste arbetsmarknadsrapporterna hade vi 466 arbetslösa den 16 april, vilket innebar en ökning med 13 sedan föregående månad. Endast 14 anmälda lediga platser fanns vid tillfället. Det innebär att vi i Ljusdalsområdet har 33 arbetslösa för varje ledig plats, medan motsvarande siffra för länet är 3,3, och för landet som helhet är antalet lediga platser lika stort som antalet arbetslösa. Särskilt oroande är den kraftiga utflyttningen av unga människor från området just nu. Under årets fyra första månader erhöll 105 personer statshjälp och arbetsmarknadsstöd i någon form i samband med utflyttning från området. Av dessa var 80 under 30 år och endast åtta över 40 år. Det är ganska naturligt att det är den ökade efterfrågan på arbetskraft på andra orter som är avgörande för denna markerade utflyttning. Vi ser i Ljusdalsområdet med bekymmer på utvecklingen, och vi hoppas att arbetsmarknadsministern skall ta initiativ i denna fråga. Industricentra är en utväg, men det finns också andra åtgärder som här borde kunna vidtas i samråd med kommunen. Vi har en mycket låg industrialiseringsgrad och en hög andel förvärvsarbetande i jordbruk och skogsbruk. Här skulle ett industricentrum vara en bra hjälp för att förbättra förhållandena. Men man skulle också kunna tänka sig att företagarföreningen fick möjligheter att genom särskilt riktade insatser och extra anslag följa upp verksamheten i ett sådant här område och därvid försöka utnyttja de hjälpmedel som samhället ställt till förfogande. Det sägs i svaret att det här finns en arsenal av regionalpolitiska stödåtgärder, men denna utnyttjas inte tillräckligt i Ljusdal. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han inte skulle vilja ta ett initiativ i denna fråga.
Herr talman! Jag håller med herr Olsson i Järvsö att ett av problemen på dagens arbetsmarknad, som för övrigt är mycket tillfredsställande, just är den regionala obalansen och de svårigheter vi har i det inre stödområdet och på vissa andra håll i landet. Där har lokaliseringspolitiken ändå varit ett mycket förnämligt instrument. I regionalpolitiken ingår ju dessa industricentra, men som jag sade i mitt svar får vi först se hur det går med de två centra vi nu är i färd med att bygga upp. Ljusdal hör till de kommuner som är intressanta, om erfarenheterna blir positiva. Men oavsett hur det blir med industricentra måste vi vidta regionalpolitiska åtgärder. Jag vågar påstå att industrialiseringspolitiken för Hälsingland varit mycket gynnsam. Faktum är att 70 företag fått lokaliseringsstöd det senaste året, och det har gett en sysselsättningsökning på omkring 2 500 anställda. Ljusdal är inte så missgynnat — tolv företag där har fått lokaliseringsstöd. Detta betyder inte att vi nått målet för lokaliseringspolitiken, utan de siffror på arbetslösheten inom dessa områden som vi nu har ger belägg för att det är nödvändigt att fortsätta och intensifiera lokaliseringspolitiken, och det är vad som kommer att ske i det området.

Herr talman! Det är riktigt som arbetsmarknadsministern säger att en hel del har gjorts för Ljusdalsområdet i form av lokaliseringsstöd av olika slag. Men det är inte särskilt markerat just där. Andra orter i Hälsingland har kunnat tillgodogöra sig detta stöd i större utsträckning. Vad som är ett hinder för Ljusdalsområdet är bristen på industriell tradition och den låga andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin. 1965 var drygt 30 procent av befolkningen sysselsatta i jordoch skogsbruk. Enligt det underlag som länsstyrelsen lämnat för Länsplan 74 har en minskning skett med inte mindre än 42 procent fram till 1970. Industrialiseringsgraden var 15 procent, och även i detta fall har en minskning skett. Siffrorna är så pass alarmerande att speciella åtgärder måste vidtas. I landstinget, länsstyrelsen, handelskammaren och kommunen har uttalanden gjorts om att extra åtgärder måste sättas in. Industricentra har nämnts såsom exempel. Det tar lång tid att planera ett sådant. Det vore väl lämpligt att nu påbörja planeringen och ta kontakt med kommunen om förutsättningarna för att bygga upp ett industricentrum i området. Jag skulle tro att kommunen kommer att ta initiativ till kontakter med statsrådet, och jag hoppas att statsrådet då skall göra allt vad han kan för att ta hänsyn till de speciella förhållanden som råder i Ljusdalsområdet.
Herr talman! Representanter för Ljusdals kommun är självfallet hjärtligt välkomna. Inte en dag går utan att vi på departementet sammanträffar med kommuner från dessa delar av landet, vilka anser att de har problem ungefär likartade dem som Ljusdals kommun har. Jag är emellertid inte beredd att rekommendera att man redan nu tar kontakt med Ljusdals kommun för att med kommunen diskutera ett industricentrum. Riksdagen har ändå bestämt sig för att vi först skall se resultatet av de två påbörjade industricentra, och därefter vill riksdagen besluta om på vilka platser man skall gå vidare. Enligt min mening och enligt de utredningar som pågår ligger Ljusdal bra till, om utvecklingen skulle visa ett positivt resultat. Men vi får inte glömma att lokaliseringspolitiken ger utmärkta möjligheter. En företagare som vill starta verksamhet i Ljusdal kan få stora bidrag till byggande av lokaler, bidrag till maskiner, sysselsättningsbidrag samt bidrag till utbildning av de anställda som saknar erfarenhet från förvärvslivet. Det finns alltså stora möjligheter att stimulera företagsamhet i dessa kommuner.
Herr talman! Ja, det finns många hjälpmedel, men det verkar som om dessa anordningar inte kommit till deras kännedom som har möjlighet att lokalisera verksamhet till området. Det är en uppgift för statsmakterna, länsstyrelsen och kommunen att verkligen arbeta för att dessa hjälpmedel kan utnyttjas på ett bättre sätt än som tidigare skett.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat mig om jag har för avsikt att tillsätta den utredning beträffande omfattningen av och formerna för insamlingsverksamhet med uppgivet välgörande eller allmännyttigt syfte som konsumentombudsmannen föreslagit i skrivelse den 21 februari 1973. Den skrivelse som åsyftas är för närvarande under beredning inom handelsdepartementet. Jag är därför inte beredd att nu redovisa någon uppfattning om KO s framställan.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att den är ställd är att jag funnit att det inte förekommer någon offentlig insyn eller kontroll då det gäller insamlingar för välgörande eller allmännyttigt ändamål. Det är alltså fritt fram för strängt taget vem som helst att starta penninginsamlingar, och det kan ju inte vara riktigt, tycker jag. Det är otillfredsställande att det inte finns av samhället fastställda regler för hur insamlingar skall bedrivas och hur de insamlade pengarna bör användas. Näringslivets granskningsnämnd har vissa uppgifter i dessa sammanhang, men det kan ju inte vara lämpligt att överlåta åt det privata näringslivet, som väldigt ofta är part i målet, att sköta en sådan kontroll. Avsaknaden av offentlig tillsyn och närmare bestämmelser på området ger en godtycklig handläggning från berörda organs sida. Det vore värdefullt om vi snabbt kunde få fram bestämmelser, och såväl KO som flertalet hjälporganisationer skulle hälsa det med tillfredsställelse. Det finns tvivelaktiga insamlingar i landet, och de släpps fria i dag, medan seriösa insamlingar angrips, bl.a. den insamling som årligen genomförs av De handikappades riksförbund och vars medel helt och hållet används inom handikappområdet. Jag vågar för dagen inte tänka på vad som kan hända med tiotusentals handikappades rehabilitering och rekreation därest man nu lyckas stoppa denna insamling på grund av att det inte finns klara bestämmelser för hur samhället skall ställa sig till insamlingar av det här slaget. Nu säger handelsministern i sitt svar att konsumentombudsmannens skrivelse är under beredning inom departementet och att han därför inte är beredd att nu redovisa någon uppfattning om KO:s framställning. Jag hoppas att beredningen klaras av ganska snabbt — skrivelsen har ju legat drygt ett år i departementet — och att man efter beredningen skall komma till den uppfattningen att en utredning behövs i frågan.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande behandlar ändringar i en lång rad lagar. De flesta av dessa ändringar är följdändringar i anledning av de grundlagsbeslut som riksdagen tagit tidigare i år. Det finns ingen anledning att gå in på dem alla, bl.a. av det skälet att uppslutningen kring ändringsförslagen i flertalet fall varit betydande. Den största delen av utskottsbetänkandet upptas av förslag till ändringar i vallagen, förslag som lagts fram dels i propositionen 620, dels i en lång rad motioner. Propositionen upptar även här i huvudsak följdändringar som en konsekvens av den omstrukturering av vallagstiftningen som skedde i samband med grundlagsbeslutet. Eftersom det i långa stycken rör sig om rent lagtekniska förändringar utan några förändringar i sak, finns det ingen anledning att nu ta upp de berörda frågorna till mera ingående analys. Det proportionella mandatfördelningssystemet bibehålles i princip oförändrat, och de tekniska förändringar som nu föreslås är föga genomgripande. Vallagen som helhet är ganska ny; riksdagen antog den 1972. Men erfarenheterna från 1973 års val — det enda val där den hittills tillämpats i sin nya lydelse — visar onekligen att den behöver ses över på en del punkter som gäller det praktiska valförfarandet, där den fungerat mindre tillfredsställande i vissa avseenden. Vi minns alla den utdragna förvirring som rådde under valnatten när resultaten skulle rapporteras till allmänheten. Orsaken till att utskottet inte nu mera ingående tagit upp dessa tekniskt-praktiska frågor är att riksskatteverket håller på med en sammanställning av erfarenheterna och att en ny proposition på grundval av denna sammanställning utlovats till hösten. Vi har låtit oss nöja med detta. I ett avseende innebär dock det nu behandlade förslaget förändringar som syftar till en förenkling av sammanräkningen i vallokal. Den nuvarande bestämmelsen om skyldighet för valförrättare att fördela valsedlarna på listtyp tas bort, vilket bör underlätta valförrättarnas arbete på själva valnatten. I ett fall kräver dessutom utskottet en förändring av vallagen i anledning av en centermotion av herr Olsson i Sundsvall m.fl. Det gäller principerna för dubbelvalsavvecklingen vid kommunala val. De nuvarande reglerna har härvidlag gett mycket egendomliga resultat i en del kommuner. Valsedlar inom ett parti med en lägre röstandel har besatt fler mandat än valsedlar med ett högre röstetal. Så får det naturligtvis inte vara, och reglerna bör således förändras inför nästa val. Även en annan motion av herr Olsson i Sundsvall har fått en välvillig behandling av utskottet. Det gäller de uppmärksammade fall där majoriteten i en valnämnd utnyttjat sin majoritetsställning till att utse enbart företrädare för ett parti som valförrättare. Utskottet instämmer med motionären i att det inte skall gå till på det sättet. Utskottet säger: ”Med hänsyn till vikten av att valförrättningen sker på ett för alla väljare förtroendeingivande sätt är det enligt utskottets mening självklart att inte enbart ett partis representanter handhar valförrättningen.” Det är ett klart avståndstagande från vad som skett på sina håll, och om det mot förmodan inte skulle leda till efterföljd får naturligtvis riksdagen gå vidare med lagstiftning. I flera motioner har det rests krav på genomgripande förändringar av mandatfördelningen mellan partierna vid de kommunala valen. De nuvarande reglerna härvidlag är onekligen otillfredsställande. På grund av att fördelningen sker inom valkretsar och något utjämningsförfarande inte finns, kan utfallet i mandat ibland bli ganska orättvist. Det är särskilt mindre partier som kommer i kläm. Det är således viktigt med nya, mera generellt proportionella fördelningsregler också på det kommunala planet. Utredningen om den kommunala demokratin som sysslar med dessa frågor bör således vara färdig med förslag i den angivna riktningen i så god tid att en ändring kan ske inför nästa kommunalval. Utskottet har också behandlat en motion om valkretsindelningen i Malmöhus län. Det är en gammal fråga, i vilken jag personligen haft anledning agera vid riksdag efter riksdag. Jag skall inte rekapitulera hela den historien. I samband med behandlingen av grundlagen år 1973 avgav departementschefen i grundlagspropositionen ett löfte om att frågan om valkretsindelning och personval mera generellt skulle utredas. Utskottet tog då fasta på detta. Någon utredning har dock inte synts till. Den 7 februari i år fick jag svar av justitieministern på en enkel fråga om den aviserade utredningen. Justitieministern lovade då att utredningen skulle tillsättas inom en nära framtid. Man höll på för fullt med direktiven. Men någon utredning har trots detta förnyade löfte inte synts till. Utskottets socialdemokratiska talesman kan kanske senare i debatten klargöra hur det kan komma sig att man behöver arbeta på dessa direktiv i bortåt ett år. Det rör sig dock om en utredning som även socialdemokraterna, efter att ha övervunnit sin fleråriga tvekan, i fjol sade sig vilja ha fram. Herr talman! Enligt uppgift i pressen har man nu från regeringen tagit fasta på krav som sedan länge framförts av centerpartiet att utländska medborgare som vistas i Sverige skall få rösträtt vid kommunala val. Det är en reform som jag tror kan komma att få stor betydelse för invandrarnas villkor helt allmänt och för den ömsesidiga anpassningen mellan invandrare och svenska medborgare. Bl. a. utifrån detta ståndpunktstagande från regeringens sida förefaller den socialistiska majoritetens inställning till de s.k. utlandssvenskarnas rösträtt som egendomlig. Det rör sig här om svenska medborgare som vistas utomlands, ofta som anställda vid svenska företag och institutioner. Dessa utlandssvenskar var länge helt berövade möjligheter att deltaga i de svenska valen, och det var först efter ett mycket omfattande utredningsarbete och — vågar man säga — under betydande ovilja från den socialdemokratiska majoritetens sida som den ännu gällande femårsklausulen infördes 1967. Den innebär att de som kontinuerligt vistas utomlands högst fem år genom ett särskilt anmälningsförfarande kan komma med i röstlängd och därmed också ges möjlighet att utöva rösträtten. Denna femårsgräns är naturligtvis helt godtyckligt satt, och den har ur principiell synpunkt den märkliga effekten att många som deltagit i ett val förlorar sin rösträtt i nästa utan att någon förändring inträffat i deras allmänna status. Det enda som hänt är att utlandsvistelsen överskridit femårsgränsen. Det är således ett ur principiell synpunkt märkligt och för de berörda synnerligen svårförståeligt sätt att beröva svenska medborgare deras rösträtt. Vi tog redan vid behandlingen av grundlagsfrågan 1973 ställning för att femårsgränsen skulle tas bort. Detta krav har upprepats i år i bl.a. en motion från centern. Majoriteten i utskottet — socialdemokrater och kommunister — medger lite försiktigt att den 1967 satta gränsen är för snäv, men man vill inte nu ta ställning i frågan. Man hänvisar bl.a. till tekniska och praktiska svårigheter. Såvitt jag kan förstå har dessa invändningar föga relevans. De tekniska problemen tog ju riksdagen ställning till vid 1967 års reform, och jag kan inte finna att de skulle vara i princip annorlunda om man helt slopade tidsklausulen. De borde under alla omständigheter lätt kunna lösas. reglerna skall tillämpas fr.o.m. 1976 års allmänna val. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 21 tar bl.a. upp den viktiga frågan om utlandssvenskarnas rösträtt. Det är en fråga som länge har diskuterats i den allmänna debatten och i riksdagen. Det är, herr talman, också en fråga som under lång, lång tid på olika sätt har förhalats. Först 1967 fick utlandssvenskarna en begränsad möjlighet att delta i riksdagsvalen i Sverige. I dag är alla överens om — att döma av utskottets skrivning — att den nuvarande femårsgränsen bör utvidgas. Det är otillfredsställande — så långt råder det enighet — att en stor grupp svenska medborgare skall förvägras att utöva sin rösträtt. Utlandssvenskarna blir fler och fler tack vare att vi i ökad utsträckning deltar i exempelvis olika internationella organs arbete liksom i biståndsverksamhet, genom svenska företags verksamhet utomlands och mycket annat. Jag tycker det är märkligt att man nu ytterligare vill skjuta denna fråga på framtiden.

Jag vill helt instämma i herr Fiskesjös uttalande att det är litet underligt att regeringspartiet intar en så pass negativ ställning till att snabbt lösa frågan om utlandssvenskarnas rösträtt när man för några dagar sedan har aviserat att man inom mycket kort tid tänker lösa frågan om invandrarnas rösträtt så att de redan till nästa val skall kunna utöva kommunal rösträtt. Här finns det uppenbarligen en skillnad i synsätt på dessa olika kategorier hos regeringspartiet. Det är sant att 1965 års valtekniska utredning arbetar med denna fråga. Det kan dock rimligtvis inte hindra riksdagen att ge sin uppfattning till känna. Principfrågan måste vi kunna ta ställning till redan i dag. I detta sammanhang vill jag påpeka att jag tycker det är olämpligt att valtekniska utredningen sänt ut ett frågeformulär till en grupp utlandssvenskar som innehåller rena kunskapsfrågor. Vad det skall tjäna till att testa utlandssvenskarnas kunskaper om exempelvis de politiska förhållandena i Sverige har åtminstone jag svårt att förstå.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 Jag kan erkänna att det sannolikt blir väldigt få frågor av denna art som kommer att överklagas, men i förarbetena till grundlagberedningen nämndes ingenting om att valprövningsnämnden skulle syssla med besvär över valkretsindelning. Det kommer först nu i propositionen 35. Riksdagen har emellertid redan valt ledamöter i valprövningsnämnden — ett något märkligt förhållande. Jag tycker att det inte finns några vägande skäl för att låta valprövningsnämnden ha hand om dessa besvärsärenden. Det är naturligt att liksom tidigare kammarrätten är den instans till vilken man överklagar eftersom den har ett naturligt kompetensområde när det gäller besvär över indelningsfrågor. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 4. I utskottets betänkande liksom i propositionen föreslås också att konungaförsäkran skall tas bort. Det är en lång tradition att tillträdande konung avger sådan försäkran. Såvitt jag vet har sådan avgetts sedan medeltiden. Nu menar propositionen och utskottet att detta är något som tillträdande konung själv får avgöra i fortsättningen. Det är på honom det ankommer om han skall avge ämbetsförklaring inför riksdagen. Jag tycker att det är en onödig klåfingrighet att ta bort konungaförsäkran — en klåfingrighet av det slag som vi så ofta möter numera från socialdemokratins sida. Det kan väl knappast vara till någon större förtret om vi även i fortsättningen förenar tillträdandet av rikets högsta ämbete med någon form av ämbetsförklaring, som är i förväg fastställd. Det är något som t.ex. domare får avlägga. Jag tycker alltså att konungaförsäkran i fortsättningen skall finnas kvar, att den skall ha en form som är fastställd i lag och att lämplig instans, exempelvis Svenska akademien, i enlighet med vad som föreslås i motionen 1629 får utarbeta förslag till text. Herr talman! Reservationen 6 tar upp frågan om protokoll vid konselj. I fortsättningen kommer det att hållas informationskonseljer där kungen och regeringens ledamöter är närvarande. Vi vet i dag väldigt litet om hur dessa informationskonseljer kommer att utformas. Jag tycker att det är väsentligt att de inte förfuskas, utan att de kommer att hållas regelbundet och att där kommer att ges konungen relevant information. Protokoll bör självfallet föras vid dessa informationskonseljer. Inte minst för framtida forskning kan det vara av vikt att så sker. Protokollen bör innehålla uppgift om vilka som har varit närvarande, vilka frågor som har behandlats och rimligtvis också i vissa fall vilket slag av information som har delgetts konungen. Därav följer också att när man har gett konungen information av hemlig natur — det kan t.ex. gälla utrikesfrågor — bör dessa protokoll kunna hemligstämplas på samma sätt som tidigare har varit fallet med konseljprotokoll och som i framtiden kommer att vara förhållandet med protokoll i regeringsärenden.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 Jag tycker att det är väsentligt att man i följdförfattningarna till de nya grundlagarna slår vakt om monarkens roll i statsskicket och att det redan från början utarbetas klara och entydiga regler för hans funktioner inom författningens ram. Jag finner det beklagligt att inte flera partier än moderata samlingspartiet i detta sammanhang har velat vara med om att slå vakt om monarkin. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 6.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket tillfredsställande att enigheten i utskottet har varit så god som den har varit när vi har diskuterat de nu aktuella frågorna, som huvudsakligen har avsett förslag till ändringar i vallagen. Det måste alltid betraktas som mycket tillfredsställande när vi kan vara ense om spelreglerna i en demokrati. Jag anser att det är väsentligt att slå fast detta.

Det är egentligen på en enda punkt som det har blivit oenighet på allvar i utskottet, och där har det, som jag förstår det, blivit oenighet i en principfråga. Det gäller frågan om utlandssvenskarna skall ha rösträtt eller inte, där majoriteten i utskottet — socialdemokrater och kommunister — har hållit fast vid den nu några år gamla provisoriska femårsgränsen, som ju leder till väldigt konstiga resultat i praktiken. Femårsgränsen medför att en svensk medborgare, som flyttar, låt oss säga till Köpenhamn, kanske arbetar på ett svenskt företag, eventuellt på svenska ambassaden, och är hemma i Sverige på ledig tid, efter fem år på denna arbetsplats och denna bostadsort helt plötsligt förlorar sin rösträtt. Hans svenska medborgarskap ger honom inte längre rösträtt i Sverige. Han är fortfarande svensk, han är fortfarande myndig, men han får inte längre rösta. Detta är ett principiellt otillfredsställande förhållande. I motionen 929 har det angivits hur man med en enkel lagtextändring kan råda bot på detta förhållande: man stryker helt enkelt tidsgränsen. De tekniska problemen är ju i princip lösta i och med att det redan är accepterat att utlandssvenskarna skall ha rösträtt i viss utsträckning. Utskottsmajoriteten har hela tiden bara hänvisat till olika tekniska problem när det har gällt utlandssvenskarnas rösträtt. Man har gjort detta så envetet och på ett sådant sätt att det är svårt att frigöra sig från misstanken att man har någonting emot själva principen att utlandssvenskarna skall ha rösträtt. Jag kan inte förstå denna negativa inställning i principfrågan. Nu har man på socialdemokratiskt håll tydligen bundit sig i den principiellt och tekniskt aningen mer komplicerade frågan om invandrarnas kommunala rösträtt, och jag tycker det är helt riktigt att man tar den ställningen. Men varför kan man då inte vara med på ett principuttalande nu om att svensk medborgare skall ha rösträtt i Sverige, även om han råkar vara bosatt någon annanstans? Det är litet underligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I vpks partimotion nr 589 till årets riksdag tar vi upp frågan om ändring i det kommunala valsystemet med syfte att uppnå en rättvisare fördelning av de kommunala mandaten.

Vi har ju från vpk gått emot fyraprocentsspärren i riksvalssystemet, och följdriktigt gör vi det också då man vill överföra denna spärr även till de kommunala valen. Det blev emellertid inte någon proposition grundad på kommunalvalskommitténs betänkande. Orsaken är att remissinstanserna ansåg dels att det kommunala valsystemet bör ändras på så sätt att bättre proportionalitet uppnås, dels att konsekvenserna av småpartispärr för de partier som i dag finns representerade i fullmäktige och landsting inte var tillräckligt utredda. I detta läge hölls på våren 1972 överläggningar mellan de fyra största riksdagspartierna — överläggningar vars resultat vänsterpartiet kommunisterna underrättades om. Överläggningarna utmynnade i tilläggsdirektiv till utredningen om den kommunala demokratin. Utredningsuppdraget innebar att utifrån kommunaldemokratiska synpunkter studera effekterna av olika småpartispärrar. I uppdraget ingick också en tidsbeställning med innebörd att förslag skall kunna föreläggas riksdagen i sådan tid att beslut i anledning av förslaget blir tillämpligt vid 1976 års val. Nu säger utskottet att utredningens förslag kommer att föreligga i början av år 1975 och att partiledaröverläggningar skall äga rum innan någon proposition läggs av regeringen. I anledning av denna behandlingsordning anser utskottet det inte nödvändigt med något initiativ från riksdagens sida. Detta kan synas gott och väl, men vi är av den meningen att utredningens arbete skall utgå ifrån att den odemokratiska fyraprocentsspärren inte skall överföras till de kommunala valen och att riksdagen skall ge utredningen detta till känna via Kungl. Maj:t. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1 av herr Berndtson. I förevarande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas också vpkss partimotion nr 1632, som är avgiven i anledning av propositionen 35. I motionen refereras till motionen 967 till 1973 års riksdag, i vilken yrkades på lagstiftning till skydd för namnen på politiska organisationer. Motionen fick en positiv behandling i konstitutionsutskottet, som i sitt betänkande nr 40 år 1973 som sin mening gav Kungl. Maj:t till känna att en förstärkning av namnskyddet för politiska organisationer borde komma till stånd. Anledningen till motionen nr 1632 är att motionärerna ansett att den i propositionen föreslagna lagtexten i 5 kap. 3 § vallagen inte tillräckligt klart fastlägger de grunder på vilka prövningen av partis valbeteckning skall ske. Motionärerna anser att syftet med lagändringen också skall framgå av själva lagtexten. Vi föreslår därför i motionen ett mindre tillägg i lagtexten som vi betraktar som en förstärkning. Utskottets skrivning är ju positiv. Utskottet säger att det delar den uppfattning som ligger till grund för motionen 1974:1632, nämligen att det är angeläget att skyddet mot förväxling av partibeteckningar förstärks. Utskottet anser emellertid att motionens syfte är uppnått utan det tillägg som föreslås i motionen.

Vi anser att det är på tiden att ett sådant skydd som nu är i fråga genomförs. Vid registreringen inför 1973 års val registrerade berörd myndighet med stöd av den hittills gällande lagen partibeteckningen ”Sveriges kommunistiska parti”, en partibeteckning som vänsterpartiet kommunisterna använt så sent som år 1967. Det är alldeles uppenbart att detta kunnat leda till förväxlingar främst hos äldre väljare som under många år känt partiet under denna beteckning. Det är t.o.m. teoretiskt tänkbart att vi inte i dag hade haft samma jämviktsläge i riksdagen om denna partibeteckning vägrats registrering. Man kan för övrigt fråga sig vad moderata samlingspartiet skulle säga om ett nytt parti registrerade sig under beteckningen ”Högern”, som ju klart skiljer sig från partiets nuvarande namn, eller vad centerpartiet skulle säga — trots att det gått en del år sedan det bytte namn — om ett nytt parti skulle medges registrering under namnet ”Landsbygdspartiet Bondeförbundet”. Låt oss slutligen, för att ställa problemen på sin spets, göra tankeexprimentet att folkpartiet — som några inom detta parti föreslagit — före nästa val ändrar namnet till ”Liberalerna” och ett nytt parti medges registrering under det klart skiljaktiga namnet ”Folkpartiet”. Jag tror inte att jag behöver argumentera för det orimliga i att en sådan registrering skulle medges. Jag utgår ifrån, herr talman, att den myndighet som har att pröva registrering av partibeteckningar inför nästa val inte bara tar hänsyn till lagens bokstav utan också till förarbetena. Sker så tror jag att motionens syfte är tillgodosett. Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vidhåller jag dock yrkandet om det av oss föreslagna tillägget i lagtexten, även om skillnaden jämfört med utskottets skrivning kan förefalla liten, och yrkar således bifall till reservationen 3 av herr Berndtson. Jag skall slutligen, herr talman, med några ord beröra motionen 1179 som följs upp i reservationen 7 av herr Berndtson. I motionen framhålls att möjligheterna att fritt uttrycka sin mening spontant och med kort varsel i form av demonstrationer som har anknytning till inträffad händelse har stor betydelse ur demokratisk synpunkt. Enligt nuvarande legala reglering fordras föregående prövning av polismyndighet som således, om den finner skäl härtill, kan vägra sådant tillstånd. Att tillstånd vägras är dess bättre en ovanlighet i hittillsvarande praxis. Men den tid det tar att inhämta ett sådant tillstånd är utan tvivel en begränsning i demonstrationsfriheten då det gäller att snabbt och spontant reagera på inträffade händelser. Det är självklart, också som motionärerna ser det, att ordningen skall upprätthållas och att polisen skall ordna så att olika demonstrationer och allmänhetens möjligheter att komma fram i trafiken inte kolliderar. Dessa krav anser vi emellertid mycket väl kan tillgodoses även om ett tillståndstvång inte är för handen. Ordningsoch trafikfrågorna kan lösas inom ramen för ett anmälningstvång. Det är ett sådant anmälningsförfarande vi föreslår i motionen och i reservationen 7. Nu uttalar sig visserligen departementschefen för en förstärkning av demonstrationsfriheten, och detta refereras i utskottets skrivning som ett ännu starkare skydd för demonstrationsfriheten än det skydd grundlagberedningen förordade. Vi noterar detta med tillfredsställelse men vidhåller ändå att de som vill anordna demonstrationer skall, om jag så får uttrycka det, ha tolkningsföreträde i fråga om sin rätt att verkligen genomföra en tilltänkt demonstration. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservationen 7 av herr Berndtson.